Fru talman! Det anmärks i bänkarna att man skulle kunna gå upp i talarstolen och mangla sönder argumenten, men man vill inte förlänga debatten den sista timmen. Jag tycker att det är väldigt synd, för jag har länge väntat på att någon åtminstone skulle försöka mangla sönder mina och vpk:s argument som handlar om Prometheus och DRIVE. Eftersom dessa ledamöter inte går upp i talarstolen tänker jag inte nämna namnen på dem. Ove Karlsson visar väl litet av en papegojas envishet, när han inte ger minsta respons eller gör det minsta lilla försök att svara på de frågor som jag ställer. Det är rätt meningslöst att gräva och rota i handlingar, läsa alla PM och studera det förspel som fanns innan vi fick reda på att det över huvud taget fanns den här typen av forskning, om ledamöterna knappast ens läser de officiella handlingar som skickas till oss. Det här, Roy Ottosson, handlar om ett destruktivt samarbete. Jag tycker att Ove Karlsson borde börja tänka på att det skulle kunna vara på det sättet. Det sägs i skrifterna, om Ove Karlsson läser innantill, att denna forskning skall leda till en förbättrad kapacitet. Det var precis det som jag försökte förklara, men man kan använda litet olika beteckningar för det. Man räknar alltså med, om dessa vägsystem blir genomförda sedan forskningen är klar, att kapaciteten skall öka med 30 26, dvs. att fler bilar skall få plats på vägen. Det motsvarar den förväntade ökningen på 50 9 i vägtrafiken. Det är på det sättet. Forskningen tog fart för ungefär tio år sedan i ett läge då bilindustrin och dess världsomspännande kris skakade inte bara industrierna själva utan också producentländerna, som t.ex. Sverige. Bilkoncernerna letade av förklarliga skäl efter nischer och marknader. Det är helt klart att också oljebolagen och vägbyggnadsbolagen har haft samma mål och har funnits med som inblandade parter i detta forskningsarbete. Det förekommer en mansperson i dessa sammanhang som tyvärr inte har nämnts i de skrifter som finns på ledamöternas bord. Han heter — hör och häpna — Ferdinand Panik. Han är en idéspruta som är känd i Västeuropa och som jobbar på Mercedes Benz. Han lär vara pappan till Prometheusprojektet. Men svenska forskare säger precis samma sak, och det lär ha funnits bollar i luften efter inspiration från både Japan och USA om ett Prometheus. Det blev också ett projekt. Men försök inte inbilla oss att Mercedes Benz, Fiats och Volvos största bekymmer är att 55 000 människor dödas och nära 2 miljoner människor skadas varje år i EG-ländernas vägtrafik. De här företagens drivkraft är att kunna bevara och helst öka vinstnivån i de egna bolagen. Det är därför som de söker tekniska lösningar. Ny teknik skulle vara något alldeles fantastiskt för att arbeta i en helt annan, icke destruktiv, riktning — för forskningsprojekt som skulle kunna ge oss fler miljövänliga transporter och ett sammanbundet alleuropeiskt järnvägsnät. Då skulle vi inte behöva sväva på målet, Ove Karlsson. Till sist: Det vore bra att få något enda ord på vägen, när vi går till sommaruppehållet, om regeringen verkligen har accepterat och om Ove Karlsson accepterar att EG-kommissionen går rakt in i den svenska trafikpolitiken, i det här fallet med inte mindre än över 400 miljoner svenska kronor.

Fru talman! Ove Karlsson anför på nytt trafiksäkerhetsargumentet men utan att på något sätt bemöta den kritik som framförts här från talarstolen. Inte heller har han förklarat varför utskottsmajoriteten inte är beredd att stödja miljöpartiets krav att bidraget skall villkoras, att pengarna skall användas syfte att öka trafiksäkerheten och minska miljöproblemen. Varför går man inte med på det kravet? Det är inte trovärdigt att bara påstå och sedan inte gå med på krav när de praktiskt ställs. Detta visar att det verkligen behövs ett villkor av det slag som miljöpartiet de gröna för fram i sin reservation 3. Ove Karlsson har inte heller förklarat varför man inte är beredd att till trafikutskottet införskaffa en mer djupgående information om dessa projekt innan vi går till beslut. Min uppfattning av trafikutskottets arbete är att man egentligen vet mycket litet om vad projekten rör sig om. Man tror på en allmän formulering om att detta är bra för trafiksäkerheten och miljön. Det blir ju inte en seriös trafikdebatt, om man undviker att gå i svaromål i de sakpolitiska frågorna. Jag vill uppmana Ove Karlsson att gå in på de här frågorna, så att vi får veta vad som rör sig i socialdemokratins huvuden, när man vägrar att villkora deltagandet i de här projekten med just trafiksäkerhetskrav och miljökrav. Varför vägrar utskottsmajoriteten att ta med möjligheten att minska biltrafiken som ett sätt att öka trafiksäkerheten, trots att trafiksäkerhetsverket i Sverige faktiskt menar att minskad biltrafik är ett av de effektivaste sätten att öka trafiksäkerheten?
Fru talman! Först vill jag beklaga att det här i kammaren finns ett parti som ställer sig vid sidan om när det gäller transportforskning. Det tråkigaste är, tycker jag, att man inte vill vara med och satsa på forskning för bättre miljö och trafiksäkerhet. Till Roy Ottosson vill jag bara säga några ord om det krav som framförts i utskottet från miljöpartiet om att bordlägga ärendet. Det kan man inte göra, eftersom beslut om de 1,5 miljonerna måste fattas under det här riksmötet.
Fru talman! Jag vill fråga Ove Karlsson om han menar att det enda som förtjänar att kallas för transportforskning är det som bilindustrin anser att man skall forska kring. Jag, och vpk, menar att transportforskning med svenska pengar och på svenskt initiativ bör handla om de mest miljövänliga transporterna; det bör mer handla om satsningar på spårbunden trafik än på bilismen. Om vi skall satsa på vägforskning och bilism skall det handla om att med hjälp av den forskningen minska bilismen. Jag tror att Ove Karlsson också har detta fullständigt klart för sig, så jag tror att det är meningslöst att fortsätta och argumentera.
Fru talman! Jag noterar att Ove Karlsson inte bemötte de frågor jag hade ställt när det gällde att öka trafiksäkerheten genom att minska biltrafiken. Det är ett sätt att bedriva den här forskningen i EG-samarbetet. I stället gick Ove Karlsson in på en formell detalj: De 1,5 miljoner kronorna måste enligt Ove Karlssons uppfattning klubbas nu, och det kan inte vänta. Jag har svårt att tänka mig att hela budgeten skulle stå och falla med 1,5 milj.kr. Det beslutet hade gott kunnnat skjutas upp. Det här är faktiskt en viktig politisk fråga. Jag kan bara konstatera att socialdemokraterna inte anser att det är viktigt att minska biltrafiken av vare sig trafiksäkerhetsskäl, miljöskäl eller några som helst andra skäl, trots att det är massor av människor som dör och skadas i trafiken. Man tycker i stället att den formella behandlingen av 1,5 milj.kr. är helt avgörande.

Fru talman! För tids vinnande kommer jag att avstå från att argumentera i ärendet. Jag ber att helt kort få yrka bifall till de reservationer där företrädare för moderaterna finns antecknade. Samtidigt tar jag tillfället i akt att tillönska mina utskottskamrater, både dem som deltar i debatten och dem som inte gör det, en trevlig och skön sommar.

Fru talman! I AU21 behandlas förslag till sysselsättningsskapande åtgärder — dels strukturstöd för byggarbetsmarknaden, dels ökade insatser för handikappade och dels ökat regionalpolitiskt stöd till Västernorrlands län. Till betänkandet är fogade några reservationer med centerpartister som undertecknare. Några mycket korta kommentarer till dessa ståndpunkter. Som utskottet konstaterat i flera betänkanden tidigare i år är sysselsättningsnivån i Sverige generellt sett mycket hög. Det råder brist på arbetskraft. Vissa regioner är klart överhettade. Vi i centern har velat nyttja den situationen för att förstärka regionalpolitiken. På samma sätt måste vi utnyttja läget till att fullt ut förverkliga arbetslinjen även för handikappade. Av olika orsaker, bl.a. brister i arbetslivet, har vi ett ökat antal förtidspensionerade; sjuktalen ökar kraftigt och därmed utgifterna inom försäkringssystemet. Inom parentes sagt förutser jag en betydligt livligare och mer ingående debatt om den här problematiken till hösten, en debatt där man verkligen försöker väga utgifterna genom transfereringarna mot den direkta verksamheten, t.ex. inom sjukvården. Jag tror att det blir den stora debatten nästa år. Det finns nu ett stort antal handikappade vid arbetsförmedlingarna. Nya grupper kommer till. Inte minst utvecklingen inom psykiatri och omsorg skapar särskilda problem när det gäller att ge de människor som tidigare tagits om hand inom de delarna av vården adekvat sysselsättning. Sammantaget krävs det stora insatser för att nå de höga målsättningar vi har. Därför har centern under året fått fram en rad förslag för att höja ambition och effektivitet på detta område. Jag vill här, som i motion Fi87, bara nämna förslaget om ytterligare 5 000 utbildningsplatser inom det reguljära utbildningsväsendet, bekostade av AMS. Vi vill också ha större flexibilitet beträffande reglerna för lönebidragen. Vi ser förslaget i kompletteringspropositionen om en utvidgning till fem län som ett steg i rätt riktning. Enligt vår mening bör lönebidragen göras mer flexibla och kunna beräknas utifrån den arbetsinsats som den handikappade kan göra. Detta innebär, tillsammans med vårt förslag om ökade resurser till Samhall i syfte att ge fler arbetshandikappade arbete, förutsättningar att ge ytterligare ca 2 000 handikappade personer en meningsfull sysselsättning. Vi har mot den bakgrunden bedömt regeringens förslag i kompletteringspropositionen som otillräckliga. Vi föreslår därför att dessa synpunkter ges regeringen till känna. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 4. Så till regeringens förslag att överföra medel till strukturstöd för byggarbetsmarknaden. Vi yrkar avslag på förslaget om ytterligare medel — det rör sig om 15 milj.kr. Mot bakgrund av den överhettade byggarbetsmarknaden är det enligt vår mening tillräckligt med de medel som tidigare finns anslagna för sysselsättningsskapande åtgärder inom den s.k. Galaxen. Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 2. Regeringens förslag om regionalpolitiska insatser i Västernorrlands län kommer för centerns del att debatteras av Martin Olsson. Jag nöjer mig med att yrka bifall även till reservationerna 8, 9 och 12, som berör den problematiken. I likhet med Anders G Högmark vill jag tacka mina utskottskamrater för ett trevligt första år i riksdagen och under det här riksmötet.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 om sysselsättningsskapande åtgärder m.m. rör bl.a. regionalpolitiska satsningar. Vår syn på regionalpolitiken har vi utvecklat i både motioner och reservationer, och jag tänker inte här fördjupa mig i den. Regionalpolitiska insatser kommer säkert att debatteras både mycket och länge under höstsessionen. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till vpk-reservationen nr 10 till detta betänkande. Jag vill också önska AU:s ledamöter och kansliet en trevlig sommar!

Fru talman! Aldrig har så många svenskar haft jobb som just den här våren —-4 450 000 personer i april. Arbetslösheten är också låg, speciellt om man jämför med andra länder. I april månad var arbetslösheten så låg som 11/2 96; det innebär drygt 60 000 arbetslösa. Denna situation har medfört att vi mellan 1983 och 1989 har kunnat halvera insatserna när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom beredskapsarbeten, ungdomslag och inskolningsplatser. Den regionala balansen har också förbättrats i så gott som hela Sverige. Men det finns fortfarande kvar betydande skillnader mellan olika delar av landet. I flera områden av vårt land är bristen på arbetskraft det största problemet. Dessa goda resultat har kunnat uppnås, inte minst beroende på en framsynt arbetsmarknadsoch regionalpolitik mellan 1983 och 1989. I kompletteringspropositionen är det få förslag som gäller åtgärder på arbetsmarknaden — man föreslår endast tre sådana åtgärder. Det beror naturligtvis på den goda situation som vi befinner oss i. Fru talman! För att också jag skall spara kammarens tid avstår jag från att kommentera reservationerna. I stället yrkar jag bifall till arbetsmarknadsut skottets betänkande 21 och avslag på samtliga motioner och reservationer. Dessutom vill jag till sist återgälda artigheten och önska mina utskottskamrater en trevlig sommar.

Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 21 behandlas bl.a. förslag om insatser för Västernorrlands län. Med hänsyn till att vi alla vill att riksmötet skall avslutas så snart som möjligt skall jag begränsa mig, även om frågan är omfattande och har mycket stor betydelse. Västernorrland är det län som har drabbats hårdast av befolkningsminskningen under 1980-talet. Trots detta och trots årliga krav från en enig länsstyrelse och bl.a. från oss centerriksdagsledamöter från länet på samlade åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen har regeringen fram till denna vår vägrat föreslå åtgärder. Så sent som i december svarade arbetsmarknadsministern här i kammaren att hon inte ansåg några särskilda åtgärder motiverade. I budgetpropositionen nämndes inte några åtgärder för att möta problemen i Västernorrland. När det nu i kompletteringspropositionen äntligen föreslås vissa insatser, tycker vi att de ändå är för begränsade mot bakgrund av behoven sedan befolkningsminskningen gått så pass långt och dessutom med hänsyn till de prognoser vi har om en fortsatt tillbakagång. Förslaget har kommit för sent och är alltför begränsat. Från centerns sida föreslår vi därför bl.a. att ytterligare 25 milj.kr. skall anslås för särskilda regionalpolitiska insatser. De skall användas främst i de mest utsatta kommunerna i länet. Det saknas ett samlat grepp för Västernorrland, och flera riksdagsbeslut i vår innebär tyvärr att insatserna för Västernorrland, liksom för andra skogslän, blir alltför små. Det gäller t.ex. väganslagen, investeringsramen för banverket och åtgärder för jordbrukets utveckling. Anslagen på dessa områden har inte höjts på det sätt som centern har föreslagit i riksdagen. Dessutom hotas Västernorrland av en del omlokaliseringar. T.ex. övervägs en flyttning av postens paketsortering från Ånge — den mest drabbade kommunen - till annat län. Järnvägstrafiken hotas också av begränsningar. Om inte försvarsanslagen blir tillräckliga kan totalförsvarets verksamhet i länet komma att begränsas. Det leder till minskad verksamhet och kan leda till minskade beställningar hos industrier inom Örnsköldsviksområdet. Fru talman! Det behövs högre anslag och samlade åtgärder för Västernorrland. Länets situation måste beaktas vid omoch nylokaliseringar. Det är centerns krav, men det står vi tyvärr ensamma bakom i arbetsmarknadsutskottet. Jag yrkar bifall till centerns reservationer 8, 9 och 12.

Fru talman! Som den under vårt första år i riksdagen sist anmälde talaren ber jag att från det minsta, yngsta och grönaste partiet få framföra vårt varma tack till våra talmän, till kammarens ledamöter och till alla de oumbärliga människorna runt omkring genom att yrka bifall till den med centern gemensamma reservationen 2 i betänkande 21.

Ärade kammarledamöter! Låt oss förena oss i ett tack till riksdagens talman och de vice talmännen för det mycket skickliga sätt på vilket de har lett vårt arbete under det gångna riksmötet. Att leda riksdagens arbete innebär ju bl.a. att leda förhandlingar. Det innebär emellertid också att förbereda vårt arbete och att representera riksdagen utomlands och i vårt eget land. Talmannen har på ett lysande sätt genomfört det arbetet, och jag säger detsamma om de vice talmännen. Det är mästerligt att uppleva hur skickligt mycket komplicerade voteringar genomförs även under sena kvällar. Vi har sedan en tid tillbaka försökt förändra riksdagsarbetet så att det skall bli effektivare. Vi är mitt uppe i det arbetet. Till hösten kommer vi att ha överläggningar om riksdagens arbetsformer. Vi är mycket tacksamma för att talmannen har engagerat sig så starkt för att göra riksdagsarbetet effektivare och för att vi skall kunna göra den mycket svåra kombinationen att å ena sidan arbeta effektivt och bra i riksdagen och å andra sidan ha möjlighet att verka ute i samhället bland de politiska partierna och bland människorna. Det är kanske viktigare nu än någonsin att vi kan göra det, eftersom vissa tecken tyder på att intresset för politiska partier och politisk verksamhet håller på att minska i vårt land. Det är en gemensam uppgift för oss alla i alla politiska organisationer att försöka vända på den utvecklingen. Under det gångna året har jag funderat mycket på den internationalisering som pågår i riksdagsarbetet. Varje vecka har jag till uppgift att ta emot besök av främmande länders ambassadörer. De har alla ett enda önskemål, nämligen att öka kontakten mellan sitt land och den svenska riksdagen. Vi har nog ännu inte funnit former för detta. Jag tror att det är angeläget att vi under hösten tar upp en diskussion om hur detta skall kunna lösas. Med detta, herr talman, vice talmän, ärade kammarledamöter, önskar vi talmannen och de vice talmännen en mycket trevlig sommar. Tack för detta riksmöte. Vi ses när höstlöven faller.